Herr talman! När den nuvarande regeringen tillkom i våras, utfäste den sig att fullfölja den tidigare trepartiregeringens ekonomiska politik. Den förklarade sig också ämna bygga sitt arbete på ”breda lösningar” här i riksdagen — en närmast självklar förutsättning för varje minoritetsregering i det parlamentariska system som vi har i vårt land. Såväl riksdagsgrupperna som regeringen har nu ett gemensamt ansvar för att den nödvändiga kontinuiteten i det politiska arbetet tryggas. Regering och opposition måste kunna sansat och utan prestige resonera sig fram till lösningar i olika sakfrågor. Eljest upphör det politiska systemet att fungera. Handlingsförlamning blir följden. Vi moderater, och inte minst jag själv, har gång efter gång förklarat att vi tar det parlamentariska ansvar som väljarna anförtrott oss. Det är i kraft av väljarnas röster som vi har att fullfölja vårt arbete — det må vara i opposition eller i regeringsställning. I våras kunde vi inte medverka till centerns och folkpartiets skatteuppgörelse med socialdemokraterna. Vi ansåg då — och anser fortfarande — att den måste få allvarliga konsekvenser för både Sveriges och dess enskilda medborgares ekonomi. Eftergifterna för de socialdemokratiska kraven stod i strid med de löften som de dåvarande regeringspartierna hade givit sina väljare. Det förelåg då tillräckligt parlamentariskt underlag för den politik som trepartiregeringen redovisat tidigare under året. Även om en bredare lösning i och för sig var önskvärd, var en sådan inte nödvändig för att regeringens politik skulle kunna förverkligas. När trots detta de två andra regeringspartierna plötsligt menade sig inte kunna eller inte vilja fullfölja sin egen politik, ansåg vi oss inte kunna kvarstå i regeringen. Vi utgick emellertid ifrån — och fick också utfästelser därom — att den tidigare förda ekonomiska politiken skulle fortsätta. Bl. a. mot den bakgrunden hälsade vi med tillfredsställelse det initiativ som minoritetsregeringen tog för någon månad sedan. Min egen inställning var då — och är så fortfarande — att det program som då redovisades var modigt och också riktigt i sina huvuddrag. Men vi konstaterade omedelbart, att den momssänkning som ingick i regeringspaketet var en högst diskutabel åtgärd. Vår tveksamhet har inte mildrats av den beredning som därefter ägt rum och av debatten bland företrädare för arbetsmarknadens parter, ekonomer och politiker. Den har förstärkts av de analyser som vi själva har gjort och det ytterligare underlag om förslagets samhällsekonomiska konsekvenser som sedermera framkommit. Vi menar — och detta kommer att ytterligare redovisas i vår partimotion som föreläggs riksdagen inom några dagar — att momssänkningen är felaktig i dagens ekonomiska situation, där de ökande underskotten i statsfinanserna utgör ett allt större hot mot återställd balans. Vi befarar att den kan leda till att de eftersträvade positiva devalveringseffekterna förbyts i sin motsats. Vi kan inte vara säkra på att så blir fallet. Men enbart den omständigheten att riskerna härför är påtagliga, gör det angeläget att andra vägar prövas. Det föreligger också allvarlig risk för att momssänkningen kan — liksom 1979 — leda till en alltför expansiv politik nästa år. De föreslagna utgiftsnedskärningarna och skattehöjningarna ger ingalunda tillräcklig dämpning av momssänkningens efterfrågestimulans. Besparingseffekten har dessutom visat sig vara långt mindre än regeringen själv angivit. Gång efter gång upprepar regeringen i sin proposition bestämda varningar för att efterfrågan i ekonomin kan bli alltför hög. Momssänkningen ökar vårt redan förut alltför stora budgetunderskott. Med konsekvenser för kreditmarknaden, för ränteläget och för bytesbalansen. Momssänkningen har vidare uppfattats som en manipulation av prisindex snarare än som real åtgärd för att dämpa inflationen. En skatt byts mot en annan skatt. Den senare registreras inte i prisindex till skillnad från den förra. Ett prisoch lönestopp hade varit en rakare och mer logisk åtgärd, inte minst mot bakgrunden av uttalanden också från löntagarhåll om näringslivets alltför höga kostnadsläge och om risken för ökad arbetslöshet. Som konjunkturinstitutet framhåller. kvarstår risken för att pristaket bryts igenom nästa år med därav föranledda sammanlagda effekter i efterfrågehänseende av både lönehöjning och momssänkning. Momssänkningen ter sig slutligen märklig med hänsyn till devalveringens direkt åberopade motiv, nämligen att vår valutakorgskonstruktion varit oförmånlig och att vårt lönekostnadsläge är alltför högt. Om Sverige varit medlem av det europeiska monetära samarbetet, skulle i stort sett samma prisstegringseffekter ha uppkommit här hemma som nu även utan devalveringen. Att man då med hänsyn till dollarns stegring skulle ha justerat kronans kurs förefaller sannerligen inte trovärdigt. Än mindre att man då skulle ha tillgripit momssänkning för att rätta till kostnadsläget. Dagens två regeringspartier medverkade ju för bara ett år sedan till att i ett sådant läge i stället höja momsen. Nu vill man sänka den. Som vi nyss hörde har riksbanksfullmäktige i dag sänkt diskontot med 1 96, enligt Olof Palme för att hedra honom. Det är bra att sänkningen vidtogs, alldeles oberoende av motivet. Men det är en inte alldeles ofarlig åtgärd. Det ärinte vi i Sverige som styr effekten av åtgärden. Den styrs utifrån. Och om vi inte skall riskera en ny räntehöjning måste vi ge trovärdighet åt åtgärden. Det understryker ytterligare behovet av besparingar, behovet av att pressa ned budgetunderskottet. Om den här räntesänkningen är farlig eller kan betecknas som riskabel, vilket jag menar, är den i varje fall mindre farlig än en momssänkning. Herr talman! Vår gemensamma uppgift här i kammaren borde vara alldeles klar och entydig: Sveriges ekonomiska balans måste återställas. Härför måste de vägar väljas som vi bedömer vara mest trovärdiga och bäst ägnade att nå resultat. Helt avgörande måste de effekter vara som kan åstadkommas på den svenska samhällsekonomin och därmed för våra medborgares trygghet, välstånd och sysselsättning. Detta gäller självfallet i allt politiskt arbete. Det gäller i regeringsställning, och det gäller i opposition och framdeles. Sverige har ett alltför stort underskott i den statliga budgeten. Vi har också ett underskott i våra affärer med omvärlden som framtvingar alltför stor utlandsupplåning, leder till alltför hög räntebelastning och förlamar den handlingsfrihet som ett land behöver, särskilt i brydsamma tider. Vi har ett alltför högt kostnadsläge i vårt näringsliv. Det försvårar våra möjligheter att angripa både bytesbalansbristen och budgetunderskottet. Industriinvesteringarna har under en lång följd av år legat på en lägre nivå än i andra länder och en lägre nivå än vad långsiktigt välstånd och sysselsättning kräver. Inflationen är betydligt högre än vad den borde vara. —- Detta överensstämmer i stort sett med den lista Olof Palme för en stund sedan redovisade i kammarens talarstol. Detta är tunga beståndsdelar i dagens bistra verklighet. Och mellan dem föreligger ett inbördes beroende, som förutsätter ett heltäckande, målmedvetet och konsekvent använt recept, om obalansen i ekonomin skall kunna hävas. Det krisförslag regeringen nu lagt fram är, som jag nyss sade, i stort sett bra. Vi har underkastat det noggrann prövning. Och vi kommer att föreslå ytterligare besparingar för att göra regeringspaketet ännu bättre. I stället för sänkt mervärdeskatt kommer vi att framlägga förslag om en reform av de svenska marginalskatterna — världens högsta. Åtgärder i det hänseendet borde ha vidtagits för länge, länge sedan. Den fortgående skärpning av marginalskatterna som ägt rum alltsedan Gunnar Strängs s.k. skattereform i början av 1970-talet och som enligt regeringens förslag nu fortsätter har varit, är och kommer att vara förödande för den tillväxt, de arbetsinsatser och den rörlighet som den svenska ekonomin behöver i dag mer än någonsin tidigare. Varje sunt tänkande människa, varenda ekonom inom och utom landet är medveten om detta. Olof Palme åberopade för en stund sedan sunt tänkande människor, men han sade såvitt jag kunde höra ingenting om våra höga marginalskatter. Socialdemokraterna har i konsekvens med denna tystnad från Olof Palmes sida år efter år försökt förhala denna för välstånd och sysselsättning avgörande förutsättning, nu senast genom vårens principuppgörelse med de två mittenpartierna. Det är en överenskommelse som skapat djup osäkerhet hos våra medborgare, utgjort en tung belastning på villamarknaden och hårt drabbat de många tusentals anställda i de mindre och medelstora företag som just sysslar med att tillgodose människornas strävan efter egna hem. Det pågår just nu ett egendomligt spel om våra skatter. I slutna överläggningar skall partiledarna i centern, folkpartiet och socialdemokraterna göra upp om den kanske största skattereformen under efterkrigstiden. Vårt lands breda sakkunskap på detta område ersätts av några kanslihustjänstemän och anställda på det socialdemokratiska utredningskansliet. Den politiska förankringen skall uppenbarligen ske före, inte efter remissarbetet, och på högsta nivå. Och ut ur det hemliga maskineriets dagliga eller nattliga överläggningar kommer så småningom någonting som inte arbetats fram främst därför att det skall vara i sak hållbart och bra för den svenska ekonomin, utan därför att det av partitaktiska skäl är nödvändigt att bli överens oberoende av konsekvenserna för många enskilda människor. Vi vet ännu ingenting om den brygd mellanpartierna och socialdemokraterna blandar ihop. Vi vet inte heller med vilka andra höjda skatter en omläggning skall betalas. Att det blir dyrt kan vi anta, inte minst mot bakgrund av socialdemokraternas nejsägeri när det gäller alla besparingsåtgärder. Vi vet inte hur dyrt det blir. Men vi vet att regeringen inte föreslagit någon sänkning av marginalskatterna nästa år, trots givna löften. Tvärtom föreslår man inte bara en höjning av inkomstskatten, utan dessutom en permanentning av den höjning av marginalskatterna med 3-4 procentenheter som den särskilda skattereduktionen medförde för stora heltidsarbetande grupper. Detta är allvarligt, herr talman. Marginalskatterna måste sänkas och det måste ske nu, om de produktiva resurserna i vårt land skall kunna rätt tillvaratas. Den skattepolitiska handlingsförlamning som de två regeringspartierna frivilligt ålagt sig gör att den borgerliga riksdagsmajoriteten för första gången sedan 1976 avstår från att sänka marginalskatterna. Effekterna härav kan bli allvarliga för vår ekonomi, för vår sysselsättning och för vår välfärd. Och, inte minst, för de borgerliga partiernas trovärdighet i nästa val. Herr talman! Vi moderater kommer att fullfölja våra skattepolitiska traditioner. Och vi kommer dessutom att gå längre än regeringen i vår ambition att få en fungerande, tillräckligt flexibel arbetsmarknad. Det gäller att bryta ner de flaskhalsproblem som försvårat för våra företag att under den senaste högkonjunkturen bidra till förbättrad bytesbalans och förstärkt budget. Det är framför allt genom insatser på den s.k. utbudssidan, insatser som stimulerar till ökade arbetsinsatser, nya initiativ, nytt företagande och förbättrad anpassningsförmåga generellt sett, som vi kan skapa förutsättningar för den exportledda expansion som utgör ett grundläggande villkor för återställd balans i vår ekonomi. Skall sådana förutsättningar kunna åstadkommas, krävs att de enskilda medborgarna lämnar sin helhjärtade medverkan. Vi kan därför inte låta dem bära hela bördan av den saneringsprocess som ligger framför oss. När vi måste begränsa den överförbrukning — den alltför höga konsumtion — som Sverige har i förhållande till sin produktion, måste sparinsatserna i första hand inriktas på den offentliga sektorn. Det växande budgetunderskottet utgör ett alltmer påtagligt hot mot Sveriges ekonomiska styrka. Det förvärrar också i hög grad vårt bytesbalansunderskott. Någon gång måste budgetbris ten bringas ned. Devalveringen ökar kraven på utgiftsneddragningar på det offentliga området. Även våra ränteutgifter gentemot omvärlden ökar i förhållande till vad som skulle varit fallet utan devalvering. Detta gör besparingsåtgärderna än mer nödvändiga. Den ofrånkomliga kursomläggningen förutsätter en klart utformad långsiktig strategi. På den punkten håller jag med Olof Palme, men jag lägger in en annan innebörd i hans uttalande. Vi moderater har redovisat en sådan strategi i det program som kommer att behandlas på den moderata partistämman i Falun. Det är ett alternativ till den politik som under de senaste 10-15 åren fört in vårt land i dagens svåra situation. Det står i överensstämmelse med de analyser av den svenska krisen och dess orsaker som görs även utanför våra gränser. Oberoende, opartiska internationella institutioner och bedömare i andra länder — bl.a. i OECD =— ger oss sitt stöd. Sveriges produktionskapacitet måste tas i anspråk. Den måste byggas ut ytterligare. Detta kräver väsentligt ökad investeringstakt i näringslivet. Något som i sin tur förutsätter förbättrad lönsamhet och förstärkt soliditet. De senaste årens alltför låga produktivitetsutveckling måste också väsentligt förbättras. Rörligheten på arbetsmarknaden måste öka och våra orimliga marginalskatter sänkas. Och — än en gång — ökat utrymme för sådana åtgärder förutsätter besparingar. Besparingar över hela fältet. Besparingar som alla grupper, även pensionärerna, måste medverka till. Kortsiktigt. På längre sikt gagnar de oss alla. Inte minst de generationer som kommer efter vår. Förr eller senare tvingas en omläggning fram. Vi moderater vill åstadkomma en förändring nu. För att minska kraven i framtiden. Andra vill vänta. De vill skjuta problemen framför sig. Måhända i förhoppning om att högre makter skall ingripa. Men det slags högre makter finns inte i den sinnevärld där vi befinner oss. Och ju längre vi skjuter på tvånget att handla, desto större blir påfrestningarna och svårigheterna att lägga om kursen. Det är bara vi själva som kan lösa de problem vi själva skapat. Om vi försöker intala väljarna något annat, kommer de inte att tro på oss. Och skulle de mot förmodan tro och lita på oss i dag, kommer deras besvikelse att bli oerhörd, när de finner att deras tilltro svikits. Som politiker och som företrädare för Sveriges arbetande folk har vi då inte motsvarat de krav de har rätt att ställa på oss. Herr talman! Jag hade hoppats att kunna ägna detta mitt sista allmänpolitiska riksdagsinlägg i egenskap av ordförande i moderata samlingspartiet åt någonting annat än fortsatt kritik av socialdemokraterna, våra huvudmotståndare sedan lång tid tillbaka. Det skulle ha varit angenämt att för en gångs skull slippa ägna mig åt det slags bataljer som Olof Palme nyligen i ett vänligt uttalande kallade ”hiskeliga holmgångar”. Och att i stället få tillfälle att påvisa det som förenar oss. Naturligtvis döljer sig bakom våra ömsesidiga rallarsvingar mycket som vi har gemensamt. Men om jag i dag skulle ha koncentrerat mig på att leta fram just sådant, kring vilket vi skulle ha kunnat sluta upp gemensamt, tror jag att min granne i riksdagsbänken skulle ha känt sig helt vilsen. Jag skulle ha rubbat hans cirklar. Och med kännedom om den kampglädje som Olof Palme brukar ge uttryck åt i våra kraftmätningar, befarar jag att t.o.m. restposterna av samförstånd då skulle ha kunnat bli kontroversiella, och det hade ju varit tråkigt. Därför får nog även den här debatten följa de vanliga holmgångarnas hiskeliga spår, Olof Palme. Under de senaste månaderna har vi via massmedia fått följa den socialdemokratiska partikongressens generalmönstring. Somliga av oss — de mera optimistiska — hade kanske hoppats på i varje fall vissa tecken på åsiktsoch sinnesförändring. Andra bedömare har varit mera pessimistiska. Tyvärr har de sistnämnda fått rätt. Trots alla långa fina tal, orationer och deklarationer, gav de långa kongressdagarna inget som helst uttryck för en bestämd vilja att ta konkret ansvar för den kursomläggning i socialdemokratisk politik som till sist måste komma till stånd. Visst lät sig sansade realistiska röster höras. Men det s.k. ljuset från Göteborg släcktes av den hårda vänstervinden. Strävanden att dölja de motsättningar som fanns under ytan blev helt dominerande. Konflikterna mellan realism och dagdrömmar kvarstår därför. Kongressen angav riktiga och bra mål, men den saknade förmåga att anvisa de rätta medlen. Låt mig exemplifiera. Det väldiga statliga budgetunderskottet måste starkt begränsas — heter det. Men de åtgärder kongressen föreslår ökar budgetunderskottet. Den stora utlandsupplåningen måste dras ner — heter det. Men följden av kongressförslagen blir ökad skuldsättning till utlandet. Sveriges industri måste byggas ut — förklarar man. Men den neddragning av den offentliga sektorn som är en förutsättning härför säger man nej till. Det svenska näringslivets lönsamhet måste förbättras. Men nya skatter föreslås och höjningar av befintliga skatter och avgifter på svenska företag. Marginalskatterna måste sänkas. Men man går emot indexreglering av skatteskalorna, som hindrar inflationen att automatiskt höja samma marginalskatter. Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden måste öka och sysselsättningsmöjligheterna förbättras. Men de åtgärder man kräver förstör villamarknaden, minskar rörligheten samt möjligheterna för ungdomar och kvinnor att få sysselsättning. Produktiviteten och effektiviteten i vårt samhälle måste förstärkas — det medger man. Men man motsätter sig exempelvis de ändringar av frånvaroreglerna som skulle leda till detta. Vi behöver öka investeringsviljan i landet — det deklarerar man. Men man godkänner till tonerna av Internationalen förslaget om kollektiva löntagarfonder. Detta sistnämnda är strängt taget kongressens centrala hot mot vår framtid. Den band sig för tvångsvis genomförda kollektiva löntagarfonder. En seger för socialdemokraterna i nästa val kommer alltså att leda till — det har vi nu fått bekräftat — att vårt näringsliv blir fackföreningsägt. Och inte bara detta, utan också att de för en fri marknadsekonomi avgörande och inbördes konkurrerande intressena mellan för det första så lönsamma företag som möjligt, för det andra så goda arbetsvillkor och löner för de anställda som möjligt och för det tredje så billiga och bra produkter för konsumenterna som möjligt upphör att balansera varandra. Dessa tre grundläggande intressekonflikter skulle alltså framdeles lösas av ett enda överordnat mäktigt intresse — det fackliga kollektivet. Löntagarna skulle bli sina egna arbetsgivare, producenterna sina egna konsumenter. Vart tar i ett sådant system den enskilde löntagaren vägen — eller den enskilde konsumentens valfrihet? Att därmed den fria marknadsekonomin bryts ner, det vet alla som vet vad marknadshushållning är. Bestrider Olof Palme det, har han ingen aning om vad marknadshushållning är för någonting. Och att följden måste bli att vårt öppna demokratiska samhälle inte längre kommer att vara lika öppet och fritt som det hittills varit är också självklart. Man kan socialisera på olika sätt. De kollektiva löntagarfonderna är den väg som kommer att öppnas, om socialdemokraterna vinner nästa val. Olof Palme sade här för en stund sedan: Visst kommer enskilda människor att få äga aktier. Under överskådlig tid kommer större delen av produktionen att ägas av enskilda. Vad menas med överskådlig tid? Är det en valperiod, två valperioder eller tre valperioder? Bakom de motsättningar och motsägelser som kommit till uttryck på kongressen och inom partiet ligger ett nytt slags fördelningskonflikt. Inte som förr mellan företag och anställda. Mellan producenter och konsumenter. Mellan kapitalister och icke-kapitalister. Utan mellan en offentlig sektor och en konkurrensutsatt sektor. Mellan privat konsumtion, styrd av den enskildes efterfrågan, och offentlig konsumtion, planerad och bestämd ovanifrån av politiska eller fackliga maktutövare, alltså av ett fåtal företrädare för kollektiv, som har att fatta de avgörande besluten. Det är just de här konflikterna som man sköt ifrån sig på partikongressen. På precis samma sätt som Olof Palme och Gunnar Nilsson här i kammaren hittills vägrat att svara på mina frågor om hur löntagarnas reallöner skall tryggasi en ekonomi där de offentliga utgifterna stiger snabbare än vårt lands samlade resurser. Men när allt kommer omkring är kongressens handlande kanske inte så besynnerligt. Kongressen blev ju i hög grad de offentliganställdas kongress. Kommunalrådens och politikernas tillställning. Rösterna från verkstadsgolvet gör sig numera allt mindre hörda inom svensk arbetarrörelse. Kraven från produktionen falnar, liksom från dem som arbetar där. Dagens partimajoritet talar ett annat språk än vad gårdagens majoritet gjorde, den majoritet som insåg vad konkurrensen från andra länder kräver av oss svenskar. Slutintrycket blev att socialdemokraterna står lika handlingsförlamade som dessförinnan. Mot den bakgrunden skall man bedöma Olof Palmes ord om pensionärerna och om hotet mot sysselsättningen. De allvarliga svårigheter som här råder, och som han vältaligt och skickligt utmålade, förutsätter för att kunna klaras av att vi har en stark ekonomi. Det räcker inte med en lång och vacker önskelista — Olof Palme talade i dag vackrare och också vänligare än vanligt — utan man måste också tala om, hur man skall lösa de här problemen, vilka konkreta åtgärder som krävs för att de skall lösas. Men de ansatser som den socialdemokratiska krisgruppen gjorde i våras att skriva ett realistiskt program stötte som bekant på patrull och försvann redan iden första remissomgången. De ansatser som gjorts att slopa löntagarfondsidéerna stötte också på patrull. På alla de punkter som jag nyss har berört, där de ekonomiska analyserna vittnade om klarsyn och medvetenhet om Sveriges många och stora balansproblem, ville man inte eller vågade man inte stå för slutsatserna. Man kunde inte redovisa en konkret, hållbar, nödvändig politik. Efter kongressdagarna står därför detta stora parti— Sveriges största— trots Olof Palmes magistrala tal här för en stund sedan, bundet av en fullständigt omöjlig politik för 1980-talets Sverige. Och Sverige som nation står med ett stort socialdemokratiskt parti, vars valda kongressombud fått en felaktig och förvriden uppfattning om vad dagens ekonomiska verklighet kräver i form av handlingskraft, av politisk vilja, av politiskt mod. Och då måste, herr talman, slutsatsen helt enkelt bli den, att om ekonomiskt och politiskt förnuft skall råda och ligga till grund för de helt ofrånkomliga saneringspolitiska åtgärderna i svensk ekonomi, då måste detta — i rak motsats till den slutsats Olof Palme själv drog — ske med hjälp av den borgerliga riksdagsmajoriteten, inte med hjälp av en socialdemokratisk majoritet som inte har någonting konkret att komma med. Socialdemokraterna har fram till nu inte visat förmåga att ta ansvaret för vad som fordras för att Sveriges ekonomiska balans skall återställas och för att åter lägga en fast grund för välstånd, trygghet och sysselsättning under kommande år. Vi moderater är självfallet beredda att ta vårt ansvar. Jag hoppas — och jag vågar faktiskt utgå ifrån det — att också tvåpartiregeringen inser sitt ansvar. Om socialdemokraterna fortsätter att — för att använda ett gammalt vackert ord — vedervåga vårt folks ekonomiska hälsa, då skärps kraven på de tre borgerliga partierna. Det gör det ännu mer angeläget att dessa går till verket öppet, rakt och konstruktivt. Hot löser inga samarbetsproblem, tvärtom. Det gör däremot ett gemensamt ansvarstagande för en politik som vi kan ena oss om. Vi moderater har arbetat fram ett alternativ för 1980-talets Sverige. Det bygger vidare på den politik för frigörelse av den enskilde som har format vårt svenska välfärdssamhälle. Se tillbaka på de gångna 100 åren och konstatera att det är just frigörelsen av den enskilde som ligger till grund för vår välståndsutveckling! Vårt alternativ är brett förankrat ute hos medborgarna. Det bygger inte på några enkla lösningar för stunden. Det hade varit väldigt lätt att stå här och läsa upp önskelistor. Nej, vårt alternativ bygger på ett mödosamt reformarbete för de krafter i vårt land som vill slå vakt om en liberal marknadshushållning och en decentraliserad samhällsordning präglad av individuell valfrihet och enskilt ansvarstagande, inte minst det senare. De enskilda individernas ansvar för sig själva och sin framtid är ett ansvar som aldrig någonsin kan övervältras på samhället.

Herr talman! I tidningskrönikan häromdagen hörde jag att en tidning hade jämfört Gösta Bohman med en krokodil som grät en tår av självömkan, samtidigt som den glufsade i sig de sista resterna av folkpartiets väljarkår. Med tanke på denna liknelse är det med en viss bävan som jag står upp här alldeles vid sidan av Gösta Bohman. Jag hoppas att han inte går bröstgänges till väga. Å andra sidan är jag faktiskt ingen folkpartist. Det tror jag att herr Bohman håller mig räkning för. Att stå här innebär dessutom den fördelen att man slipper se regeringen. Vi flyttar med ett raskt grepp den politiska tyngdpunkten över till denna del av kammaren för en stund. På en punkt vill jag försvara regeringens handlande. Den skattereform vi förhandlar om tror jag blir bra. Det har blivit bättre sedan Gösta Bohman och moderaterna lämnade båten. Gösta Bohmans förgrämda kommentarer här om skattereformen styrker mig i min uppfattning att vi här har chansen att göra något vettigt och bra för svenska folket. Gösta Bohman har i dag kritiserat socialdemokratin enligt känd modell. Men i och med att han nu kommer att få mer tid över, tycker jag att han i egen hög person skall besöka en socialdemokratisk partikongress för att där få uppleva värmen, gemenskapen, de sakliga och konkreta diskussionerna. Han skulle verkligen bli mannen som kom in från kylan, från egoismens och högerns kyla, till värmen, gemenskapen och solidariteten. Jag önskar alldeles uppriktigt Gösta Bohman välkommen till vårt rådslag. Moderaterna har en oerhörd svårighet att kämpa med i framtiden. Ett faktum är att svenska folket faktiskt har upplevt fem års moderatstyre, men till vilket resultat har det lett? Man skulle halvera inflationen, lovade Gösta Bohman. Men det blev en inflation vars make vi aldrig tidigare har skådat. Jag tror att inflationen hittills uppgår till 70 2. Under huvuddelen av den tiden har moderaterna stått för ekonomidepartementet. Skatten skulle sänkas, om bara viljan fanns. Men i själva verket har det samlade skattetrycket kraftigt höjts under den borgerliga regeringstiden. Det skulle bli fart på näringslivet, men industriinvesteringarna har sjunkit med 25 Zo under denna tid. Det skulle bli ordning och hushållning i statens affärer, men budgetunderskottet har ökat från 4 till närmare 80 miljarder kronor, till största delen under den tid då Gösta Bohman stod för färlan eller åtminstone en bit av det gamla finansdepartementet. Det skulle bli ordning på våra relationer till utlandet. Men statens skuldsättning har ökat från 200 miljoner till 50 000 miljoner under den tiden. Nu plötsligt, om bara moderaterna fick bestämma i landet, skulle det emellertid uppstå en kraftig sanering av landets ekonomi! Vad finns det för trovärdighet i detta löfte? Jo, moderaternas lösning är en — den har man åtminstone klart angivit. Jag läser också moderaternas ekonomiska tidskrift. Där finns en ledare i vilken moderaterna i realiteten förvandlas till ett enfrågeparti. Det heter att moderaternas stora uppgift i Sverige, det är att bekämpa den offentliga sektorn — detta och inget annat. Likaså upptogs herr Bohmans anförande nyss — förutom allmänt tal — av anvisningar om att nu måste vi spara. Och programmet Ny väg, som jag faktiskt har läst, kan sammanfattas så: Skär ned den offentliga sektorn utom försvaret, sänk skatterna och avreglera ekonomin — vad det nu skulle vara. Man kan, om man så vill, läsa programmet med ett igenkännandets leende. Man kan säga att detta är precis som att läsa Ronald Reagans vallöften, det är precis som att läsa Margaret Thatchers vallöften. Här predikas den fria marknadens evangelium via nedskärningar av den offentliga sektorn, via besparingar på statens utgifter. Men om det skall finnas ett uns av trovärdighet i det som Gösta Bohman här säger måste han för kammarens ledamöter kunna tala om: Vad är det för besparingar? Vi har ett budgetunderskott på 80 miljarder kronor. Ni lovar stora sänkningar av skatterna. Om ni dels skall sänka skatterna, dels skall få bukt med budgetunderskottet måste det bli enorma besparingar framöver. Är det de handikappade, är det de gamla, är det skolan som det gäller? Det finns en avgörande fråga som måste besvaras konkret i allt ordsvall: Vad är det för samhällsutgifter ni skall skära ned och med hur mycket?

Herr talman! Att jag går upp i talarstolen beror inte på att jag vill undvika att bita Olof Palme. Möjligen kan den omständigheten att jag kommer närmare regeringsbänken spela en viss roll för min förflyttning i rätt riktning. Jag skall gärna acceptera — om jag lever då, Olof Palme — en inbjudan till er nästa kongress. Jag kan se tidningsrubrikerna: ”Krokodilen på kongressen.” Och det skall bli ett sant nöje att uppleva värmen och vänligheten och allt det där. Jag kan så innerligt väl förstå att det är varmt på den socialdemokratiska kongressen. Det är faktiskt varmt också på våra stämmor, även om man rubricerar mig som mannen som kom in från kylan. Jag skall i gengäld erbjuda mig — om jag nu har någonting att säga till om i framtiden — att bjuda in Olof Palme till våra stämmor, så att han får uppleva också vår värme. I själva sakfrågan vill jag säga, att vi väl inte skall upprepa alla våra gräl om var orsakerna till Sveriges problem ligger. Vi har påstått och jag påstår fortfarande att problemen har sina rötter i 1960-talet. 44 års socialdemokratiskt styre ledde hit. Vi lyckades inte i trepartiregeringarna åstadkomma allting. Men låt mig påminna Olof Palme om att efter två år i den första trepartiregeringen halverade vi faktiskt inflationen, avskaffade bytesbalansbristen och fick ett överskott i handelsbalansen. Sedan lämnade vi moderater av kända skäl regeringen och det blev en överexpansiv politik. Jag vill inte lasta uteslutande den dåvarande folkpartiregeringen för detta, utan jag anser att den berodde inte minst på de socialdemokrater som bedrev överbudspolitik här i riksdagen. Men Olof Palme skall ha klart för sig, när han kritiserar oss för vad vi inte har åstadkommit, att socialdemokraterna var emot vartenda förslag som trepartiregeringen under den tid jag satt där — och även när jag var utanför — lade fram. De bjöd över eller bjöd under — hur man nu vill uttrycka sig — när det gällde alla förslag som syftade till att få balans i ekonomin. Olof Palme fortsätter här i dag att läsa upp en önskelista som inte är konstruktiv på en enda punkt. Om den önskelistan skulle förverkligas skulle problemen bli ännu mycket större. Gösta Bohman står och talar i nattmössan, kan Olof Palme till äventyrs säga. Jag tog med mig två böcker. Den ena heter Arbetarrörelsen och löntagarfonderna — den som bl.a. Carl Lidbom och Kjell-Olof Feldt är ansvariga för. Den andra heter Näringspolitiken inför 80-talet. Läs, Olof Palme, beskrivningen i dessa böcker om hur det stod till i Sverige 1976 när Gunnar Sträng — för att nu göra en personifiering — innan Sverige bytte regering höjde räntan med ett par procent och vi tvingades devalvera en vecka efter regeringsbytet. Det var de omedelbara följderna av den socialdemokratiska politiken. Läs innantill i de här böckerna, där man förklarar att det blev en avsevärd förbättring av Sveriges ekonomi sedan trepartiregeringen kom till! Sedan kom som bekant skiftet före den folkomröstning om energipolitiken som väl Olof Palme mer än någon annan drev fram i kraft av den majoritetsställning inom oppositionen som Olof Palme då innehade. Men jag tycker att det vore mycket givande att någon gång, på en socialdemokratisk kongress eller en moderat partistämma, få lägga papperen på bordet och klämma Olof Palme, så att man för en gångs skull fick honom att gå upp och erkänna hur det förhåller sig och vad som verkligen har skett. Det skulle i allra högsta grad rensa debatten, och det skulle i allra högsta grad öka förtroendet för oss politiker. Människorna ute i landet måste ju fråga sig vem det är som står och ljuger, när Olof Palmes version är rakt motsatt den som jag ger. Det måste ju finnas en sanning bakom siffrorna. Det hjälper inte att jag åberopar OECD för att bevisa denna sanning. Det hjälper inte att jag går till OECD-statistiken och konstaterar likt OECD att de offentliga utgifterna i Sverige mellan 1973 och 1979 lade beslag på hela den 10-procentiga ökningen av Sveriges BNP plus 10 26 därutöver, medan motsvarande siffror för länder där det har gått bättre — Österrike och Västtyskland — visar på att den offentliga sektorn tog i anspråk en mycket blygsam andel. Detta har lett till att industrisysselsättningen i Sverige är långt lägre relativt sett än den är i Österrike och Västtyskland. De offentligt anställda i Sverige är fortfarande långt fler relativt sett än vad de är i de här länderna, och det har gått långt sämre för oss. Slutsatserna, tycker jag, ger sig själva på den punkten, och det vet Olof Palme. Jag vågar påstå att Olof Palme har klart för sig att en av de avgörande orsakerna till att det har gått så åt skogen för oss som det har gjort är att vi har levt över våra tillgångar i den meningen att den offentliga sektorn, som vi behöver, har lagt beslag på — eller låt mig säga tagit i anspråk, för att använda ett vackrare uttryck — en alltför stor del av den tillväxt som vi gemensamt har åstadkommit här i landet. Detta vet Olof Palme, för dum är han ju inte. Jag kan påstå mycket men inte något sådant. Helt okunnig kan han inte heller vara.
Herr talman! Gösta Bohman flydde till det förflutna, och det kan vi naturligtvis hålla på med även om detta att skylla allting på socialdemokraterna mister i trovärdighet för varje år som går. Och det här med sanningen är naturligtvis relativt. Gösta Bohman säger att man halverade inflationen 1978. Ja visst, först fördubblade ni den 1977 och sedan halverade ni den 1978. Och då kom ni tillbaka till utgångsläget. Det är klart att det är i viss utsträckning sant som Gösta Bohman säger. Ni lovade alltså att ni skulle få ner inflationen varaktigt till 5 20, och därav blev intet. Nej, visst har vi levt över våra tillgångar — det kan vi mäta i utlandsupplåningen — och visst måste man vara försiktig med de offentliga utgifterna. Vi hade under många år av socialdemokratisk regim en trendmässig ökning av statsutgifterna med 5 26 och en trendmässig ökning av statsinkomsterna med 5 96. — Det gick ungefär jämnt upp. Sedan vi fått en borgerlig regering fick vi en trendmässig ökning av statsinkomsterna med 0 96 och en trendmässig ökning av statsutgifterna med 7 70. Och det är klart att det blev ett underskott. Ni ökade ju takten i statsutgifterna när ni kom till makten — det är den bleka sanningen. Ni kan visserligen skylla på en massa saker — Nils Åslings akutmottagning och allt möjligt annat — men detta är alltså ett faktum. Vi skall gärna mötas på någon moderat stämma eller var som helst och lägga papperen på bordet. Då måste jag också lägga fakta på bordet, och i dessa fakta ingår — dess värre för herr Bohman — det som har skett med Sveriges ekonomi sedan vi fick en borgerlig regering. Men låt oss tala om framtiden. Vi har vårt program. Det har Gösta Bohman fördömt i största allmänhet. Men jag finner ingen anledning att bara fördöma er. Jag är nyfiken. Ni har egentligen bara ett enda recept i ert program och er ideologiska tidskrift: Skär ned de offentliga utgifterna, släpp marknaden fri! Då blir min fråga — och det är en obönhörlig fråga: Vad är det ni skall skära ned på? Gäller det pensionärerna, de sjuka eller barnfamiljerna? Var skall ni få fatt på dessa pengar? Det är ju inte några små justeringar utan tiotals miljarder som det rör sig om. Detta är intressant även ur en annan, specifik synvinkel. Förr i världen fanns det trots allt en viss samstämmighet mellan partierna om att man genom politiska åtgärder skulle kunna göra samhället bättre för människorna. Det fanns olika meningar om takten och metoden, men man var ense om att man skulle skapa en bättre skola, bättre sjukvård osv. Men inom den moderna högern säger man i själva verket att alla politiska åtgärder är av ondo, att man bör överlämna det hela åt marknaden i stället. Herr Bohmans ungdomar är värst. De skriver t.ex. att åtgärder för att handikappanpassa bostäder innebär att man förtrycker de 95 96 som får betala detta, för att orättmätigt gynna en minoritet — detta skulle överlåtas åt marknaden i stället, i något slags frihetsresonemang. Jag upptäcker i den här tidskriften att mot det som någon har kallat för en krämarliberalism börjar de gamla kulturkonservativa reagera. Det är t.ex. Gunnar Heckscher, som säger att det blir ett ont samhälle med Thatchers och Reagans politik, och den riksdagsman som sade att man inte kan sätta myntinkast på en respirator och tillämpa marknadsekonomin på det sättet. Och jag ser att t.o.m. förste vice talmannen har en artikel där hon säger att högern tänker mest på de sämst ställda. Det börjar plötsligen växa fram en reaktion mot denna vad jag tycker ganska vulgära liberalism, som börjar komma till uttryck bland de konservativa krafterna i världen. Men ert program står på denna ensidiga, marknadsorienterade grund, där ni som en lösning på alla samhällets problem för fram: Släpp marknaden fri, skär ned de offentliga utgifterna! Men tala då om för människorna vad det är ni skall skära ned på. Vi kan gräla om det förflutna — den debatten kan vi föra. Vi kan stå och kasta logikens knivar och verklighetens stenar över det dike som tron grävt, som någon har sagt. De motsättningarna finns. Men vi vill ha besked. När ni ställer dessa väldiga krav på besparingar i samhällsutgifterna, då skall ni kunna ge konkret besked om vad ni menar. Annars saknar ni — allt ordsvall till trots — varje trovärdighet i den politiska debatten.

Herr talman! Att kasta knivar skall kanske Olof Palme akta sig för i debatten med mig. Jag tror att jag är bättre på det. Det var faktiskt inte jag som flydde tillbaka till det förflutna. Det var Olof Palme som började med att gå tillbaka till 1976 och tala om vad vi gjorde då, och jag knöt an till vad han sade. Devalveringen har herr Palme nu efteråt accepterat. En devalvering leder till ökad inflation i ett land för att man sedan skall få det bättre. Och vi fick det bättre, vilket vi också räknade med att vi skulle få. Nu får vi i alla fall ett erkännande av Olof Palme, när han säger att visst lever vi över våra tillgångar i Sverige, visst måste vi vara försiktiga med de offentliga utgifterna. Men vad menas med att vara försiktig? Situationen är ju den att vi ökade de offentliga utgifterna i Sverige under en lång följd av år — jag tror ända sedan andra världskriget — med ungefär realt 6 96 varje år. Det gick väldigt bra, när bruttonationalprodukten ökade ungefär lika mycket. Men när bruttonationalproduktsökningen på 1960-talet gick ner till ett par procent och de offentliga utgifterna fortsatte att öka realt 6 96 upp till —i början av 1970-talet —i runda siffror 50 96, då gick det inte längre. Man kommer så småningom till en punkt där de offentliga utgifterna lägger beslag på hela nationalinkomsten — detta vet självfallet också Olof Palme. Det är ju därför som man nu måste rätta mun efter matsäcken och få ner de branta utvecklingslinjerna till att ligga parallellt med tillväxtlinjerna. Det innebär ingalunda att man skall avskaffa den offentliga sektorn. Vem har sagt det? Det är ingalunda så, utan vad det gäller är att få den offentliga sektorn att fungera bättre. Och det är inte alls givet att den offentliga sektorn förvaltar den enskildes angelägenheter bättre på alla punkter. Ett socialt bättre resultat kan många gånger uppnås genom att besluten läggs mycket närmare den enskilde själv, genom att ansvaret läggs på den enskilde då det gäller barnomsorg, vård av gamla och annat. Men det är inte fråga om pengar, utan det är fråga om socialt ansvar. En parentes: Skyll gärna på Nils Åsling, sade Olof Palme. Det förstår jag att Olof Palme vill. Det skulle jag kunna göra — även om det innebär att jag gör Olof Palme en tjänst, och det drar jag mig för ibland — om det inte hade varit så, att om någon har gjort det svårare för Nils Åsling att klara den svåra matematiken, så har det varit Olof Palme och hans socialdemokrater, som varje gång det har gällt stöd till krisdrabbade näringar har velat bjuda över. I dessa frågor bör nog Olof Palme vänta med att kasta sten tills han har blivit klar med sitt eget samvete. Jag har läst förslaget Ny väg, sade Olof Palme, men det finns ingenting där som säger något om hur man skall lösa krisen. Låt mig då bara läsa upp något ur innehållsförteckningen, för den har Olof Palme tydligen inte sett: Här finns en lång lista med en mängd olika åtgärder. Men Olof Palme frågar: Vad är det ni vill skära ner i besparingshänseende, ni har ju bara ordsvall att komma med? Ja, jag satt ju ett tag i regeringen, och vi lade fram förslag som var utomordentligt impopulära, men som vi gemensamt stod för på den tiden. Det var förslag som Olof Palme gick emot här i riksdagen. Men vi stod för dem, och vi stod fast vid dem därför att de var nödvändiga för Sveriges ekonomi. Olof Palme är välkommen till vår presskonferens på fredag, då han kan läsa innantill i de ytterligare besparingsförslag som vi konkret kommer att redovisa inte bara för Olof Palme utan för hela svenska folket. Vi kommer att godta de allra flesta av de besparingsförslag som regeringen lägger fram, och vi lägger därtill ytterligare besparingsförslag. Vart och ett av dem kommer vi att redovisa konkret och fullständigt. Olof Palme kanske har tid att vända sig från sina uppvaktande medarbetare och mot mig en stund för att lyssna på vad jag säger. Jag har inte så lång käft att Olof Palme på det här avståndet behöver vända sig ifrån mig. Lyssna! Det kan vara nyttigt, för då kommer Olof Palme kanske inte att ställa felaktiga frågor i fortsättningen. Det är rent ut sagt nonsens att göra gällande att vi systematiskt skulle vilja skära ner den offentliga sektorn och minska den sociala tryggheten i Sverige, när motsatsen är själva syftet.

Det är ju en nödvändig förutsättning. Jag påstår än en gång att detta vet Olof Palme. Jag påstår än en gång att han talar mot bättre vetande och i nattmössan, när han vill måla en sådan vrångbild av den ansvarsfulla och ansvarsmedvetna politik som vi har bedrivit under de gångna åren. Jag står för det.

Herr talman! De ekonomiska frågorna står i centrum för dagens debatt. Det är naturligt med tanke på att regeringens omfattande ekonomiska åtgärdsprogram skall behandlas av riksdagen de närmaste veckorna. Det blir ett avgörande prov på var de olika partierna står när det gäller viljan att komma till rätta med de ekonomiska problemen. Det grundläggande för vår ekonomiska utveckling är att vi har ett kostnadsläge i Sverige som innebär att vi framgångsrikt kan hävda oss i konkurrensen med andra länder. Det gäller både vår exportindustri och den hemmamarknadsindustri som arbetar i konkurrens med importen. En devalvering av den svenska kronan var av detta skäl helt nödvändig, och jag noterar med tillfredsställelse att övriga partier ställt sig bakom denna åtgärd. Nedskrivningen av kronan har ju framför allt den fördelen att den gynnar just den del av det svenska näringslivet som arbetar i konkurrens med utlandet. Det är nu en månad sedan regeringen presenterade det ekonomiska åtgärdsprogrammet och devalveringen genomfördes. Redan nu kan vi konstatera att de första effekterna visar på ett gott resultat. I radions morgoneko lämnades en redogörelse för en rundringning till ett 20-tal olika exportföretag. Bilden var entydig. Företagens konkurrensförmåga hade påtagligt stärkts. Ett storföretag som SCA, Svenska Cellulosaaktiebolaget, meddelade att man lyckats ta hem en stororder till följd av devalveringen. Och det finns en rad andra exempel på denna positiva effekt i det svenska näringslivet. Ett krisföretag som Kockums har i konkurrens med närmare 100 andra tillverkare världen över lyckats ta hem en stororder, som tryggar sysselsättningen vid varvet för flera år framöver. Det är uppenbart att devalveringen, som genomfördes kort innan affären var i hamn, hade en avgörande betydelse för att detta kontrakt kunde slutas. Sågverksindustrin, som under den senaste tiden haft stora svårigheter, ser också betydligt ljusare på tillvaron efter devalveringen. Sågverksoch trävaruexportörsföreningen räknar med att sågverkens exportinkomster kan öka med 200 milj.kr. innan året är slut, samtidigt som man kan få en volymökning på ungefär 5 96. Det finns exempel på sågverksföretag, där permitteringar av personal återtagits och produktionen satt ny fart efter devalveringen. Förfrågningar som näringslivets egna organisationer gjort visar att en annan bransch med svårigheter, trähusindustrin, nu fått väsentligt förbättrade försäljningsmöjligheter, bl.a. när det gäller exporten till viktiga länder som USA och Japan. Inom massaindustrin kan vi konstatera hur ett företag som Holmens bruk nyligen kunnat genomföra en större affär med Kina, som möjliggjorts genom den prisanpassning som devalveringen skapat förutsättningar för. Genom denna affär har man sluppit att ställa av maskiner och friställa personal. Listan skulle kunna göras betydligt längre. Det har helt enkelt kommit ett nytt ”go”, ett nytt lyft i det svenska näringslivet, en framtidstro och optimism som vi med alla medel måste ta till vara. Detta beror då inte bara på devalveringen. Det beror på att man räknat med att regeringens åtgärder mot inflationen kommer att genomföras. Det beror slutligen också på de förhoppningar som knyter sig till genomförandet av regeringens ekonomiska paket i övrigt, med ytterligare stimulanser för investeringarna och med insatser med inriktning på att underlätta för ungdomar att få arbete i näringslivet. I samband med att regeringen presenterade sitt ekonomiska program förklarade riksbankschefen att den politik som presenterades ökade möjligheterna att sänka räntan i Sverige. Riksbanksfullmäktiges beslut i dag innebär ett steg i den riktningen. Det svenska ränteläget bestäms i hög grad av den internationella räntenivån, men vi skall naturligtvis inrikta den totala ekonomiska politiken så, att den ger utrymme för en räntesänkning. Det har varit och är regeringens strävan. Regeringens ekonomiska politik har medverkat till att den nu vidtagna räntesänkningen har kunnat genomföras. Olof Palmes för svensk riksdagstradition mycket ovanliga metod att från denna talarstol föreslå en räntesänkning som ett alternativ till regeringens ekonomiska program var sannerligen, ärade kammarledamöter, inget bidrag i sak till att möjliggöra räntesänkningen. Om socialdemokraterna i sak vill verka för ytterligare räntesänkningar, bör de medverka till en ekonomisk politik som håller tillbaka inflationen, som minskar underskottet i våra totala affärer med omvärlden och som minskar ökningstakten i våra offentliga utgifter och på så sätt minskar det stora budgetunderskottet. Genom en sådan inriktning av den ekonomiska politiken kan vi få i gång näringslivets investeringar, öka sysselsättningen och trygga det välfärdssamhälle som vi tillsammans har byggt upp. Herr talman! Jag har här kunnat konstatera att devalveringen av den svenska kronan så här långt har varit lyckosam. Men om devalveringen skall bli framgångsrik också på längre sikt och ge en bestående skjuts framåt för den svenska industrin, då är det nödvändigt med kompletterande åtgärder. Inte minst gäller det åtgärder för att hålla tillbaka inflationen. Om det blir ny fart på inflationsbrasan, blir verkningarna för svensk ekonomi mycket svåra. En ny kostnadsexplosion för näringslivet kan snabbt äta upp de fördelar devalveringen givit i första omgången. Detta måste undvikas. Arbetsmarknadens parter slöt i våras ett mot bakgrund av förhållandena ansvarsfullt tvåårsavtal, med måttfulla lönepåslag som skapade förutsättningar för en lägre inflationsoch kostnadsutveckling än tidigare. Jag menar att det ansvar arbetsmarknadens parter visade i våras, det måste också vi politiker vara beredda att visa när det gäller att hålla tillbaka inflationen. Genom att sänka momsen kan vi undvika devalveringens inflationseffekt. Vi kan därmed också hålla borta de olika kompensationskrav som annars skulle sätta ny snurr på prisoch lönekarusellen. Men momssänkningen har också en annan viktig uppgift. Vi kan inte klara en hur hård åtstramning som helst av den privata konsumtionen. Utan momssänkning kommer löntagarna att få en ytterligare försämring av reallönerna. Det blir ofrånkomligen så. Inte minst svensk exportindustri är beroende av en viss grundläggande aktivitet på hemmamarknaden som bas för sin verksamhet. Socialdemokraterna säger nej till en sänkning av momsen utan att kunna presentera något egentligt alternativ. Det är, tycker jag, ett anmärkningsvärt agerande. Förra året använde socialdemokraterna all sin kraft för att försöka stoppa en höjning av momsen. Nu har det plötsligt blivit högsta grad av vishet att hålla fast vid den nivå för momsen man tidigare så hårt bekämpade. Under lång tid har socialdemokraterna anklagat regeringen för att bedriva svångremspolitik. Nu vill uppenbarligen socialdemokraterna dra åf svångremmen ytterligare några hål genom att säga nej till sänkt moms. Och de som skall få dra åt svångremmen är i första hand pensionärer, barnfamiljer och lågavlönade. För det är de som mer än andra drabbas av en utebliven sänkt moms. I sommarens s.k. krisprogram satte socialdemokraterna kampen mot inflationen mycket högt. Nu ställer man sig, genom att säga nej till en sänkning av momsen, medvetet bakom en utveckling som kommer att sätta extra fart på inflationen. I sommarens krisprogram krävde socialdemokraterna vidare en serie revalveringar, dvs. uppskrivningar av den svenska kronan. Nu har man accepterat raka motsatsen, dvs. devalvering. Om det socialdemokratiska receptet från i somras hade följts, skulle kostnadsläget i dag ha varit ännu högre, svenska företag hade haft ännu svårare att sälja utomlands. Kanske har vi här också förklaringen till att socialdemokraterna anser sig behöva extra motionstid när det gäller regeringens ekonomiska program. Man har i dagsläget helt enkelt inga alternativ. Olof Palme redovisade visserligen några punkter av det som skulle ingå i socialdemokraternas partimotion — nej till momssänkning och nej till föreslagna besparingar. Men följden av det blir bara ökade statsutgifter, högre inflation och sämre konkurrenskraft. Sanningen är också den att även inom LO-kollektivet finns starka röster som pläderar för en momssänkning. I senaste numret av Metallarbetaren säger Metalls utredningschef Jan Olsson att åtgärden att sänka momsen är bra. Låt mig citera direkt ur Metallarbetaren: ”Därmed tar vi bort den inflation som devalveringen åstadkommer genom att importpriserna stiger.” Det säger Jan Olsson, och han fortsätter: ”Genom den sänkta momsen kan vi hålla nere den svenska inflationen. Sammantaget så leder det här inte till minskad köpkraft för löntagarna. Det blir samma köpkraft som tidigare, men vi stimulerar efterfrågan på svenska varor.” Det visar att bilden är betydligt mer nyanserad än vad man sökt framställa den från socialdemokraternas sida. Det är ofrånkomligen så att en devalvering höjer den allmänna prisnivån genom att importpriserna stiger. Detta erfar varje konsument. Det finns inget effektivare sätt att generellt motverka detta än att sänka momsen. Den åtgärden får alla dra nytta av, men den är särskilt värdefull för pensionärer, barnfamiljer och lågavlönade. Då invänder man att vi med tanke på statens giäser; med tanke på budgetunderskottet, inte skulle kunna sänka momsen därför att det minskar statens inkomster. Men, för det första, regeringen föreslår tidigareläggning av sparåtgärder som under alla omständigheter måste genomföras. De offentliga utgifternas andel av vår totala produktion uppgår till 67 90, och det är ett måste att denna andel minskas. Denna tidigareläggning av sparåtgärderna innebär minskade utgifter för staten. För det andra kommer regeringens ekonomiska program att öka tillväxten iden svenska ekonomin. Vi kommer att få fler sysselsatta, vi kommer att öka produktionen, att höja BNP. Det finns olika bedömningar om hur mycket den kommer att stiga som ett resultat av regeringens ekonomiska program. Men alla måste medge att för varje procent som BNP stiger, så ökar skatteoch avgiftsinkomsterna med 2,5 miljarder kronor vid oförändrat skattetryck, eftersom skattekvoten ligger strax över 50 90. På detta sätt förstärks budgeten. Men den effekten uteblir om man ändrar inriktningen av regeringens ekonomiska politik. Herr talman! Det har den senaste veckan av och till spekulerats i massmedia om en regeringskris. Jag vill uppriktigt säga att jag har svårt att förstå det talet. Regeringen befinner sig inte i kris. Regeringen har lagt fram ett ekonomiskt program, som redan har gett klart positiva resultat för det svenska näringslivet och som har skapat positiva förväntningar ute i industrin och näringslivet i övrigt. Däremot kan vi se en opposition som fortfarande famlar efter alternativ till regeringens program. Men det avgörande för mittenregeringen är att vi kan fortsätta att föra en ekonomisk politik med långsiktig inriktning, för att skapa den stabilitet i den svenska samhällsekonomin som är nödvändig. En stabil prisoch kostnadsutveckling är då en nödvändig förutsättning för att bevara och utveckla den svenska industrins konkurrenskraft. Om riksdagen skulle ställa sig bakom en politik av helt annan inriktning, där t.ex. kampen mot inflationen inte längre ges denna höga prioritet, då har man också i grunden ändrat förutsättningarna för mittenregeringens ekonomiska politik. Då måste också regeringen ta konsekvenserna av det. Det ligger inget hot eller försök till diktat i detta. Det är bara ett konstaterande av de parlamentariska spelregler vi har i vårt land. Och jag har funnit det naturligt att svara på hur vi ser på detta. Låt mig då, herr talman, i detta sammanhang konstatera att moderaternas förslag att tidigarelägga marginalskattesänkningen ett år i stället för att sänka momsen inte utgör något realistiskt alternativ. För det första påverkas inte priserna och prisutvecklingen av sänkta marginalskatter, när sänkningen sker utan samband med en lönerörelse. Dessutom är det inte lämpligt att gå in med omfattande marginalskattelättnader i ett läge där arbetsmarknadens parter redan slutit sina avtal. En marginalskattereform förutsätter att en löneanpassning skall ske i nästa avtalsrörelse. I annat fall blir resultatet ett kraftigt tillskott till köpkraften men då bara för de högavlönade. Det i sin tur riskerar att utlösa omfattande kompensationskrav som gör att vi på nytt tappar kontrollen över kostnadsutvecklingen. Det är möjligt att moderaterna främst vill ha en skattereform för de högavlönade. I så fall skall det sägas klart ut. Men vi vet ju att det hos riksdagens majoritet inte finns förståelse för en sådan åtgärd. Den skattereform som nu förbereds av centern, folkpartiet och socialdemokraterna har som utgångspunkt att skapa en rimligare skattesituation för ett stort flertal. Marginalskatterna skall sänkas till högst 50 96 för huvuddelen av de heltidsarbetande med början 1983. Då börjar också nya avtal att löpa efter förhandlingar. Då blir det möjligt att ta hänsyn till reformen i nästa avtalsrörelse. En större rättvisa skall åstadkommas i avdragssystemet. Med de här åtgärderna skall vi skapa ett skattesystem som stimulerar människor till extra arbetsinsatser. Systemet skall göra det mer lönande för medborgarna att öka den personliga standarden genom sina arbetsinsatser än genom att spekulera i olika former av avdrag. En sådan reform innebär ett viktigt inslag i kampen mot inflationen och inflationsförväntningarna. Herr talman! Det ekonomiska program mittenregeringen presenterat är ingenisolerad åtgärd. Det är ett led i den omfattande sanering av den svenska ekonomin som vi på olika sätt genomför. Förra hösten höjdes momsen för att vi skulle få bukt med den då alltför snabba uppgången av den privata konsumtionen, resultatet av ett löneavtal som gick utöver det samhällsekonomiska utrymmet. Vi fick ta strid med socialdemokraterna på den punkten. Men i efterhand ger oss nu alla ekonomiska bedömare rätt när det gäller denna åtgärd. Framför allt lyckades vi snabbt och effektivt komma till rätta med den starka ökning av importen som hotade. Vi presenterade också förra hösten ett omfattande sparpaket i storleksordningen 6 miljarder för att begränsa ökningstakten när det gäller den offentliga konsumtionen. En rad investeringsstimulanser genomfördes. Den budgetproposition som presenterades i början av januari kännetecknades av hårdare återhållsamhet än någonsin tidigare. I början av året presenterades också den stora energipolitiska propositionen, med en huvudinriktning på att pressa ned det stora oljeberoendet och bättre utnyttja inhemska energikällor. Sammantaget har dessa åtgärder gett positiva resultat. Det är viktigt att verkligen påpeka detta i debatten, som annars i alltför hög grad präglas av omotiverad svartsyn när det gäller våra möjligheter att vända utvecklingen. Första halvåret 1980 hade vi t.ex. ett underskott i handelsbalansen på 5,7 miljarder. I år har vi lyckats vända detta underskott till ett överskott på 1,4 miljarder för första halvåret. Prognoserna för underskottet i bytesbalansen och för vårt behov av att låna pengar i utlandet har därmed kunnat revideras ned. Herr talman! När man lyssnar på den politiska debatten här i Sverige får man ibland lätt intrycket av att vi är en isolerad plätt i världen, oberoende av vad som händer i vår omvärld. Men sanningen är att Sverige har att leva i det klimat som gäller på världsmarknaden. Den positiva standardutveckling vi haft under större delen av efterkrigstiden har till stor del kunnat byggas upp genom ett näringsliv som framgångsrikt har kunnat hävda sig i den internationella konkurrensen. Därmed har vi också skapat oss ett starkt utlandsberoende. Det blir en automatisk följd av en sådan utveckling. Och därför har Sverige drabbats av den ekonomiska kris som skakat om hela västvärlden och som kännetecknas av kraftigt stigande oljepriser, av en växande inflation, av en fortgående strukturomvandling, av lågkonjunktur och av ökad arbetslöshet. I internationell jämförelse har Sverige i flera avseenden klarat sig väl. Det gäller framför allt sysselsättningen. Även om arbetslösheten är hög i Sverige, är den låg i internationell jämförelse. Arbetslösheten i övriga västländer, Norge undantaget, ligger flera gånger så högt som i Sverige. Vi har fortfarande en lägre procentuell arbetslöshet än under den betydligt lindrigare lågkonjunkturen i början på 1970-talet. Det är sanningen. En annan sanning är att vi aldrig har haft så många människor i sysselsättning somiår. Det är viktigt att dessa rena fakta kommer fram. Men det får inte tas som ett uttryck för att jag eller någon annan i regeringen är nöjd med den höga arbetslöshet vi har. Vi skall, liksom vi har gjort tills nu, fortsätta kampen mot arbetslösheten. Att vi i jämförelse med andra länder hittills varit framgångsrika bevisas av de fakta som jag här redovisat. Det finns länder ute i Europa som prövat att medvetet höja arbetslösheten för att den vägen försöka lösa sina ekonomiska problem. Det har visat sig vara en medicin som bara förvärrat det onda. Från regeringens sida avvisar vi den typen av lösningar. Det finns inget så förödande och så påfrestande för en enskild människa som att behöva gå arbetslös. Att hålla sysselsättningen uppe är också i fortsättningen en huvuduppgift för regeringen. Det finns skäl att påminna om att de beräkningar som utförts av t.ex. Industriförbundet pekar på en möjlig sysselsättningseffekt av regeringens åtgärdsprogram på mellan 30 000 och 40 000 jobb. Långsiktigt bör effekten kunna bli ännu större, om programmet kan genomföras konsekvent. För rena arbetsmarknadsåtgärder har regeringen redan i våras anvisat 1,5 miljarder, och vi lägger nu inför vintern på ytterligare 600 miljoner. Det rör sig alltså om en satsning på över 2 miljarder kronor. Dessa pengar står till arbetsmarknadsverkets förfogande under hösten och vintern. Ungdomsarbetslösheten är det kanske svåraste problemet. Låt mig här särskilt peka på två insatser från regeringens sida för att underlätta för ungdomen att få arbete. I våras infördes ett särskilt anställningsbidrag för de företag som är beredda att anställa ny arbetskraft. Nu föreslår vi införandet av möjligheter till sex månaders provanställning. Det är en viktig chans för de ungdomar som annars skulle tvingas gå och stämpla, att i stället få komma in i näringslivet och få en meningsfull arbetsuppgift. Har vi hittills i internationell jämförelse klarat sysselsättningen bra, har det gått sämre i ett annat avseende. Det gäller industriinvesteringarna. Här ligger vi fortfarande under genomsnittet för OECD-länderna. Detta är allvarligt. En fortsatt låg nivå på investeringarna urholkar på sikt slagkraften i den svenska industrin, gör att vi inte förmår utnyttja kommande högkonjunkturer på grund av kapacitetsbrist och äventyrar sysselsättningen. Det är därför det är så viktigt att sparandet inte görs till ett självändamål, att vi tror att vi bara genom att strama åt kan lösa de ekonomiska problemen. Men det gäller också att skapa rimliga förutsättningar för de investeringar vi behöver. En rimlig vinstnivå i företagen måste accepteras av alla parter. Och det är angeläget att man inte genom hot om fondsocialisering av företagen motarbetar de investeringar som är så nödvändiga för vår framtid. Vi kommer att behöva en stark återhållsamhet också i fortsättningen, både när det gäller statens och kommunernas konsumtion och i fråga om den privata konsumtionen. Det är glädjande att det visat sig möjligt för kommunerna att nu begränsa sin tillväxt till 196 i enlighet med den målsättning regeringen angivit. Men enbart åtstramning räcker inte. Vi måste både arbeta och spara oss ur krisen. De resurser som frigörs från den offentliga sektorn måste aktivt kunna utnyttjas för att bygga ut vår industriapparat. Det åtgärdsprogram riksdagen nu skall ta ställning till har just denna offensiva inriktning. Samtidigt som vi aktivt verkar för att hålla tillbaka inflation och kostnader måste näringslivet få den avgörande skjuts framåt som behövs för att varaktigt vända utvecklingen. Vi har i de politiska partierna ett gemensamt ansvar för att detta skall bli möjligt. Möjligheten att ta oss ur de ekonomiska svårigheterna får inte stupa på partiers oförmåga att ta gemensamt ansvar för nationens bästa. Olof Palme tog upp några punkter. Jag skall bemöta en nu och får sedermera återkomma i replikskiftet. Det gällde pensionärerna. Olof Palme använde den taktik som man från socialdemokratisk sida har använt alltsedan valrörelsen 1976. Ni har försökt ge pensionärerna intryck av att alla möjliga ohyggligheter kommer att inträffa, om det är andra än socialdemokrater som har ansvaret. Och Olof Palme hade nu utifrån alldeles speciella förutsättningar gjort ett räkneexempel som visade vilka effekterna skulle bli 1982. Vänta litet! Det är mitt råd till Olof Palme. Vänta litet med dessa spekulationer, och låt mig lägga några fakta på bordet. Vi kan ta en ensamstående pensionär med pensionstillskott. Vederbörande hade 12 000 kr. när ni lämnade regeringen. Nu har denna pensionär 23 400 kr. Det är realt en ökning på 16 26. En ATP-pensionär med ett basbelopp hade då 19 800 kr. Vederbörande har nu 33 000 kr. Det innebär såvitt jag förstår i stort sett oförändrad real köpkraft. En ATP-pensionär med 2,5 basbelopp hade då 35 100 kr. och har nu 58 500 kr. Detta är sanningen! Och helt i enlighet med löftena i valrörelsen 1976, löften som upprepades 1979, har de sämst ställda pensionärerna fått en klart förbättrad ekonomisk situation — och detta när andra inte har fått det. Detta kan vi konstatera. Stödet till de handikappade var 6 miljarder när ni lämnade regeringen. Nu är det 14 miljarder. Det har således skett en ökning med 8 miljarder, eller med 133 20. Det statliga stödet till barnomsorgen var i runda tal 4,5 miljarder när ni lämnade regeringen. Nu är det styvt 12 miljarder. Det innebär en ökning med 7,5 miljarder eller 166 90. Jag vill återigen ge ett råd till Olof Palme: Bygg inte upp sådana där påståenden och skräm pensionärerna! Titta litet på den faktiska utvecklingen! Pensionärerna har ju själva kunnat se att de —i synnerhet de sämst ställda pensionärerna — har haft en positiv utveckling. Herr talman! Det svenska välstånd som byggts upp genom åren har i hög grad vilat på den sociala marknadsekonomi vi har i Sverige. Vi har respekterat det privata ägandet och haft en tro på vad det enskilda initiativet kan uträtta. Men det är inte fråga om en ohämmad eller otyglad marknadsekonomi, Olof Palme. Det har satts gränser av sociala skäl och av miljömässiga skäl. Socialdemokraternas förslag om kollektiva löntagarfonder innebär att principerna för den svenska typen av marknadsekonomi successivt kommer att sättas ur spel. Den privata äganderätten kommer att gröpas ur. Ju framgångsrikare ett företag är, desto snabbare kommer det att tas över av ett kollektivt fondsystem, där de enskilda medborgarna inte kommer att tillerkännas rätten att förfoga över sin andel i produktionskapitalet. Vad detta förslag ytterst gäller är vilket ekonomiskt system vi skall ha i Sverige i framtiden, om vi skall öppna slussarna för en socialistisk utveckling och ett samhälle med planekonomi eller om vi skall slå vakt om en socialt präglad marknadsekonomi och ett decentraliserat näringsliv. Det är vad det är fråga om. Den svenska modellen har hittills byggt på en avvägning mellan löntagaroch arbetsgivarintressen och på att dessa intresseorganisationer varit med och tagit ett gemensamt ansvar för samhällsekonomin. Nu hotar på sikt en ordning där arbetsgivare och arbetstagare så småningom blir samma organisation. Det gagnar varken de anställda eller skötseln av företagen. Olof Palme tog exemplet att man äger bil, båt, stuga o. d. Men det finns ju de som äger bussar eller t.o.m. flygplan. Jag tycker alltså inte att exemplet var särskilt lyckat. Låt mig ställa några konkreta frågor. Ni har från socialdemokraternas sida, precis som vi från centern, genom decennier tagit en aktiv deli uppbyggandet av den svenska kooperationen. De kooperativa företagen har varit och är ett viktigt och betydelsefullt alternativ till de privata företagen. Kooperationen bygger på att varje medlem har en individuellt ägd andel i produktionskapitalet, en andel som han eller hon själv personligen äger. Detta andelskapital är ett riskkapital, och det har aldrig varit fråga om annat än att det skall vara personligt ägt av medlemmen. Om ni nu vill öka det riskvilliga kapitalet, varför byter ni princip? Varför skall det vara kollektivt ägt? Sanningen är väl att ni vill genomföra socialismen — att omvandla produktionskapitalet till att vara kollektivt ägt. Det är angeläget, Olof Palme, att vi får svar på dessa frågor. Från centerns sida avvisar vi olika fondsocialistiska experiment. Vi ser framtidsvägen vara att — inom ramen för den marknadsekonomi som vi har — stimulera människor till ansvarstagande och till satsningar på framtiden. Vi måste uppmuntra människors vilja att, enskilt eller i samverkan, satsa av sig själva på en idé, en produkt, ett jobb, ett företag. Detta är att verkligen ge en konkret innebörd åt målsättningen att vi skall arbeta oss ur krisen! Vi måste stimulera till en positiv utveckling av de mindre företagen. Det är den vägen vi kan få fram det nytänkande som behövs inom näringslivet, motverka monopolbildning och koncentration, skapa en långsiktig stabilitet i sysselsättningen och verkliga förutsättningar för en regional balans i hela landet. Det är de mindre företagen som är motorn i de regionalpolitiska satsningarna. Herr talman! I detta vaktslående kring en social marknadsekonomi och en decentraliserad näringsstruktur kommer centern inte att tveka. Och här ligger, som jag ser det, en gemensam arbetsuppgift för samtliga de icke-socialistiska partierna, inom och utom regeringen.

Herr talman! Det pinsamma med Thorbjörn Fälldin är att han har så svårt att hålla sig till sanningen, och det förpestar stundom den politiska debatten. Han sade t.ex. att vi socialdemokrater har krävt extra motionstid för det här ekonomiska paketet. Det är ren lögn. Vi har krävt att den vanliga spelregeln, den vanliga motionstiden, skall gälla. Varför står Thorbjörn Fälldin då och talar osanning och påstår att vi har krävt några speciella förmåner? Det är ovärdigt landets statsminister. Det är egentligen på samma sätt när han säger att vi i vårt krisprogram har krävt en serie revalveringar. Vi har sagt att om man får bukt med kostnadsutvecklingen kan man skapa förutsättningar för revalveringar, som i sin tur sänker inflationstakten. Men det är något helt annat. Det är helt enkelt inte sant att vi har framställt något sådant krav. Det tredje — som för all del är av en annan karaktär — är när Thorbjörn Fälldin säger att alla ekonomiska bedömare är överens om att momshöjningen i fjol var riktig. Jag har inte träffat någon sådan. Det skulle möjligen vara sådana som den kommande ministern i OECD. Men de allra flesta bedömare menar ju att genomförandet av den åtstramningen i en nedåtgående konjunktur ledde till ökad arbetslöshet och till ett större budgetunderskott än det annars hade blivit. Det är åtminstone vår uppfattning. Jag tror att de flesta ekonomer tycker likadant. Men all right! Det är en bedömningsfråga, det är inte samma direkta osanning. När det sedan gäller pensionärerna, är det så att för en ensam pensionär har pensionen ökat sedan oktober 1976 med 11 470 kr. eller 94 26. Av detta är 83 20 höjningar genom indexuppräkningar, dvs. genom de regler som man nu på ett upprörande sätt försämrar. Dessa höjningar visar ju hur viktig denna garanti är för pensionärerna, inte minst i en inflationsekonomi av det slag som regeringen bedriver. Utöver genom indexhöjningar har pensionerna ökat med 17 90 som följd av det program för standardhöjningar som socialdemokratin genomförde 1969 och 1974 om pensionstillskotten och där den sista höjningen inträffade den 1 juli i år. Ingen av de hittills fyra borgerliga regeringarna har sedan 1976 genomfört ett enda beslut om att höja pensionerna. Det enda som landets pensionärer har sett av borgerlig politik i den meningen är indragningar och försämringar. Man talar nu om ett nytt pensionstillskott. Men pensionstillskotten har aldrig varit avsedda att användas som ett medel mot inflation. Avsikten har varit att de skall medföra en standardförbättring, utöver den som blir följden av indexhöjningar, för dem som har låg ATP eller ingen ATP alls. Vad vi diskuterar är ju det som står i regeringsdeklarationen 1979: De löften som har givits till pensionärerna i fråga om värdesäkring av folkpensionen skall hållas. Detsamma återfinns i centerns valprogram och i brev från Thorbjörn Fälldin till enskilda medborgare som vi har citerat: Vi kommer att slå vakt om värdesäkringen. Den urholkar ni nu bit för bit. Det leder till att det blir tunnare i plånboken för pensionärerna än om man hade hållit sina löften. Det är sant. Och mitt exempel är relevant. Jag läste i tidningen i dag att man t.o.m. i budgetdepartementet säger att pensionärerna får en försämring med 1000 kr. Då skall man inte påstå att pensionärerna får väldiga förbättringar. Om ni skall försämra för pensionärerna, så tala om det för dem! Det är de värda. Nå, det väsentliga som jag ville ta upp var inte detta. Ni har mött ett starkt motstånd när det gäller momssänkningen. Det kommer från moderaterna, socialdemokraterna och era egna organisationer. T. ex. Erik Jonsson i Lantbrukarnas riksförbund går klart emot en momssänkning. Detta beror helt enkelt på att man efter en devalvering måste försöka hålla stramhet i ekonomin. Det innebär ju, vilket nu klarläggs i finansutskottet, att ert förslag medför en klar försämring av budgetbalansen. Ni försvagar alltså finanspolitiken efter en devalvering. 1977 års devalvering var misslyckad — det vet vi nu, eftersom ni devalverade en gång till — därför att ni inte förmådde föra en konsekvent ekonomisk politik. Nu börjar ni med att försvaga finanspolitiken. I dag sänkte man — glädjande nog — räntan. Det betyder en lättnad i kreditpolitiken. Efter det som skedde i dag på morgonen är min fråga: Är regeringen beredd att dra tillbaka förslaget om en momssänkning? Vill ni ta ert förnuft till fånga och säga att även om vi är stora i orden, så har vi icke en sådan ställning i riksdagen att vi själva kan genomföra en momssänkning? Dessutom har det förekommit en så kraftig kritik på rent ekonomiska grunder att det finns skäl att dra tillbaka förslaget om en momssänkning och försöka skapa underlag för en mera förnuftig ekonomisk politik.
Herr talman! Låt mig bara rätta till ett par saker i statsministerns inlägg. Han beskrev allt gott som devalveringen medför. Jag skall ingalunda förneka att den medför mycket gott och att den i det här läget var nödvändig. Men man skall ha klart för sig att en devalvering inte kan betecknas som någon offensiv åtgärd. En devalvering är någonting som en ekonomisk politik måste försöka undvika att råka ut för. En devalvering är alltid följden av icke avsedda effekter av den ekonomiska politiken. Så var det 1976 och 1977. Då blev devalveringen nödvändig till följd av den kostnadsutveckling som hade skett åren dessförinnan. Statsministern beskriver momssänkningen som ett naturligt inslag i devalveringen. Detta är inte riktigt. Det är ett högst onaturligt inslag i en devalveringspolitik. Vi vet alla att det finns relativt få exempel på att devalveringar över huvud taget har lyckats. Men det finns, så vitt jag vet, inte något enda exempel i historien på att man genomfört en devalvering i samband med en omläggning av politiken i expansiv riktning, och det är ju detta det är frågan om nu. Det är fel att försvaga statsbudgeten i samband med en devalvering. Ett ökat budgetunderskott står i motsatsförhållande till strävandena att förbättra bytesbalansen. Sänkt moms, som leder till ökat budgetunderskott, står alltså i ett klart motsatsförhållande till strävandena att få ned inflationen. Inflationen minskar ju inte till följd av sänkt moms. Det enda som sker är att en av de indexserier som mäter inflationen manipuleras. Vi moderater prioriterar marginalskatteåtgärder, eftersom marginalskatterna — världens högsta — är Sveriges mest centrala och betydelsefulla problem i dagsläget. Jag utgår från att regeringen vet det. Sänkt moms löser ingalunda detta centrala problem. När nu regeringen inte gör någonting alls åt marginalskatterna, så är detta inte resultatet av en övertänkt ekonomisk strategi. 1982 skulle alltså bli det enda året då en borgerlig regering inte gör någonting åt marginalskatterna. Skälet till detta är ju att man sitter i ömtåliga förhandlingar med socialdemokraterna. Får jag sedan säga till statsministern att det väl var en onödig klackspark — och en inte särskilt fin klackspark — som statsministern gav i sitt inlägg när han sade att det är möjligt att moderaterna främst vill ha en skattereform för de högavlönade. Thorbjörn Fälldin vet att det förslag till marginalskattesänkningar som vi lagt fram exakt överensstämmer med det förslag som Thorbjörn Fälldin och Ola Ullsten talade varmt för i slutet av februari i år. I så fall var ni också inne på att sänka skatten för de högavlönade. Sedan menar Thorbjörn Fälldin uppenbarligen att de skatteöverläggningar med socialdemokraterna som pågår är väldigt bra. Jag tror inte att vi kommer att finna det som så småningom kommer ut av dessa hemliga överläggningar vara något särskilt bra. Men hur dåligt och vådligt det kommer att vara får vi bedöma när vi ser förslaget. Men redan osäkerheten på grund av de uttalanden som gjorts om hur beskattningen skall se ut har skapat väldigt svåra problem. Vi har i dag något som skulle kunna betecknas som en krissituation på villamarknaden. Det kan ingen sväva i okunnighet om. Människor som har måst flytta — det finns faktiskt människor som måste flytta — har inte kunnat få ut priser som motsvarar inköpskostnaderna för exempelvis ett nybyggt hus som köptes för två eller tre år sedan. Tusentals människor har i dag drabbats av kapitalförluster på 10 000-tals eller upp till 100 000-tals kronor. Jag tror inte att det förekommit sedan Karl XI:s reduktion att statsmakterna med öppna ögon accepterat en sådan här utveckling. Detta har också, som jag påminde om i mitt anförande, skapat problem på byggnadsmarknaden. Småhusbyggandet rasar som en direkt följd av dessa överläggningar. En rad företag, ofta i de skogslän som statsministern särskilt varmt brukar tala för, som tillverkar hela småhus eller inredningsdetaljer till småhus har drabbats av utomordentliga svårigheter eller har redan gått omkull. Inte heller detta kan regeringen sväva i okunnighet om. På Gotland har ett företag, som byggt semesterlägenheter, i dagarna gått i konkurs, därför att dess lägenheter inte går att sälja till följd av osäkerheten. Jag slår inte vakt om den typen av bebyggelse — det vill jag gärna säga — men jag gissar att den kommun som det är fråga om och som förorsakats miljonförluster inte är särskilt tillfredsställd med vad som hänt. Vi vet också att riksbankschefen i en artikel i Dagens Nyheter räknat med en ytterligare nedgång på bostadsoch byggnadsmarknaden till följd av denna skatteomläggning. Jag tycker att handläggningen av skattefrågan visar att så här får det inte gå till. Till råga på eländet tycks nu allt tyda på att det hela skall finansieras med en proms, dvs. med ytterligare bördor på den produktion som vi borde satsa allt vad vi kan på för att klara våra balansproblem. Det är absurt att man i ett läge då en devalvering just har genomförts skall behöva räkna med ett högre kostnadsläge till följd av en s.k. proms.

Herr talman! Allra först vänder jag mig till Olof Palme. Det var en mycket olycklig formulering, det som jag sade om extra motionstid. Ni hävdade att ni skulle ha den ordinarie motionstiden. Jag ber om ursäkt för att jag uttryckte mig som om ni var på jakt efter att få någon jämfört med riksdagsordningens regler utökad motionstid. Det som gjorde att jag kom att formulera mig så här var, som jag framhöll förra gången, att huvudpunkterna i vårt förslag har varit kända i ungefär en månad i dag. Det var därför jag tyckte det var rimligt att riksdagen accepterade en förkortad motionstid den här gången liksom så många gånger eljest. I sakfrågan har Olof Palme alldeles rätt — det var ordinarie motionstid ni slogs för och icke någon förlängd eller extra motionstid. Olof Palme hänvisar till regeringsprogrammet och läser upp några uttalanden från centerns valprogram och uttalanden som jag har gjort, och han återkommer till värdesäkringen av folkpensionen. Han har alldeles rätt. Men titta på den redovisning som vi har gjort! När det gäller folkpensionärerna, de sämst ställda pensionärerna, är det icke bara fråga om en värdesäkring, Olof Palme. Det är mera än en värdesäkring. Folkpensionärerna har fått ett realt tillskott till sin köpkraft, jämfört med den köpkraft de hade när socialdemokraterna lämnade regeringen. Även om jag i några socialdemokratiska tidningar har sett påståendet att jag och centern skulle ha svikit vallöftena i det här avseendet trodde jag att Olof Palme skulle hålla sig för god för att delta i detta. Sanningen är ju att dessa pensionärer har fått ökad köpkraft, och det är alltså mer än en värdesäkring. Sedan är det alldeles rätt att jag har gett uttryck för uppfattningen att det är rimligt att de bäst ställda pensionärerna får vara med och dra sitt strå till stacken när vi skall förbättra ekonomin. Det är en uppfattning som jag har, och jag tror också att den är ganska spridd. Jag tror att det bland pensionärerna själva känns så, att de som genom olika omständigheter har höga pensioner visst kan vara med och dra sitt strå till stacken när vi och de vet att de yrkesaktiva, löntagarna, har måst vidkännas en sänkning av reallönen. Jag vet att ni odlar era kontakter på partiplanet över de nordiska gränserna. Tala med det för pensionerna ansvariga socialdemokratiska statsrådet i Danmark. Hon har också kommit till samma slutsats, dvs. att man måste göra en omfördelning inom pensionärskollektivet. Återigen om finansutskottet och de diskussioner som pågår där: För det första är finansutskottet inte klart med sina slutsatser om beräkningsmetoderna — det är viktigt att komma ihåg. För det andra är det ju, Olof Palme, tradition här i Sveriges riksdag att regeringen två gånger om året — dvs. i samband med budgetpropositionen och den reviderade finansplanen — gör dessa bedömningar och redovisar de uppgifter som Olof Palme nu frågar efter. Beklagligtvis är det inte heller då möjligt att göra helt säkra prognoser. Riksdagen fattar beslut, men det händer saker i omvärlden som ändrar förhållandena. Finansutskottet är alltså inte klart med sina bedömningar. Gör därför inte något större nummer av detta. Låt mig också säga: Enbart räntesänkningen i dag på morgonen gör på ett helt år 2 miljarder i budgetförbättring. Sedan gällde det om vi skulle återta vårt momsförslag därför att räntan sänkts. Men det finns ju — hur man än räknar — ingen absolut och total utbytbarhet härvidlag. Jag kan se att räntesänkningen ger sina tillskott till efterfrågan — men alls icke så stora tillskott som momssänkningen ger. Man kaninte hävda att räntesänkningen på samma generella sätt ger det utbyte för löntagare, pensionärer, barnfamiljer osv. som momssänkningen ger. Men visst kan vi studera den totala effekten av de här två åtgärderna. Det viktiga för oss är att huvudinriktningen finns kvar i den ekonomiska politiken. Men jag har en fråga, Olof Palme: Hur är det med er ändrade inställning? Vad har det varit för fel inom kooperationen att den enskilde själv har ägt sitt riskkapital? Vidhåller Olof Palme beskrivningen i den nya riskkapitalfrågan att om det blir ett enskilt ägande så skulle vi få jaga människor — LO-medlemmar och andra — i Costa Rica och på andra platser, att de skulle omvandla detta sitt sparande till guldjetonger, diamanter o. d. och inte känna ansvar för att ställa det till näringslivets och samhällets förfogande? Jag tycker, Olof Palme, att det är en ganska gränslös beskyllning. Men tillbaka till huvudfrågan: Vad är det som gör att ni byter position? Är det inte just för att ni vill införa socialismen? Till Gösta Bohman: Jag framhöll också hur viktigt det var att vi försöker behålla värdet av devalveringen. Till det viktiga hör då att vi inte släpper fram inflationen. Vi skall klara inflationen i år, men vi skall också klara den nästa år. Det är hela poängen med den här uppläggningen. Men frågan är: Hur skall vi klara den totala efterfrågan? Löntagarna har ett minus på 4 90 i år och ett minus med ytterligare 2 0 nästa år. Vårt grepp är att vi för att möjliggöra momssänkningen tidigarelägger och sparar på de offentliga utgifterna, och vi får då den positiva budgeteffekt som behövs just för att kunna ställa medel till privatsektorns förfogande. Då får löntagarna, pensionärerna och barnfamiljerna en kompensation för prisstegringen. Men totalt kräver devalveringen sin tribut i ekonomin. Det är inget tvivel om annat. Det talades om klacksparkar. Får jag i all stillsamhet säga till Gösta Bohman, att när det gäller att dela ut klacksparkar i politiska sammanhang, tänker jag inte försöka tävla med honom. Jag gjorde helt enkelt ett konstaterande, och jag påminner om hur det var när vi i februari gick ut tillsammans med det här beskedet. Det var ändå så, Gösta Bohman, att vi från alla tre partiers sida sade att det inte skulle vara en ensidig marginalskatteåtgärd. Det krävdes en löneanpassning, och var inte en sådan möjlig, så fick man försöka finna någon form för att neutralisera den köpkraftsökning som alltid blir följden, om man sänker marginalskatterna radikalt. Det är troheten mot denna deklaration som gör att vi agerar som vi gör. Och de effekter på villaägandet som Gösta Bohman talar om kom faktiskt innan socialdemokrater, folkpartister och vi började diskutera skatter. Jag har ännu något kvar av min talartid, och jag vill svara Lars Werner, som frågade: Vad hjälper det att siffrorna är bättre här än utomlands? Nej, det hjälper inte. Men man kan inte heller, som Lars Werner gör, låtsas som om vi kunde föra en alldeles självständig ekonomisk politik i Sverige. Lars Werner glömmer ju bort att vi har att operera i det internationella klimat som råder. Gör vi inte det, Lars Werner, då slår snart industri efter industri ihop på grund av att man inte kan sälja sina varor. Då får vi massarbetslöshet. Jag vet inte om det behövs något svar på frågor av typen: Är ni beredda att förbjuda permitteringar och avskedanden ute i näringslivet? Men svaret på den frågan är, Lars Werner: Gudskelov lever vi inte i ett socialistiskt, planekonomiskt samhälle. Det är bara i sådana samhällen den sortens förslag är möjliga att genomföra.

Herr talman! Jag ställde frågan: Eftersom ni nu med ert förslag lättar på kreditpolitiken och på finanspolitiken, är ni beredda att dra tillbaka förslaget om momssänkning? Det är en mycket avgörande fråga. Vidare: Thorbjörn Fälldin är djupt förskräckt över det här med pensionärerna. Men hur man än vrider och vänder på detta, så kommer man inte ifrån att Thorbjörn Fälldin den 5 maj 1980 skrev ett brev till herr Pettersson i Eskilstuna och sade: ”Jag kan ge Dig ett lugnande besked om pensionerna. Både centern och regeringen slår vakt om att pensionernas värdesäkring bibehålls.” Detsamma stod i ert valprogram. Hur ni än snor er och hur ni än svänger er, så har ni svikit detta löfte. Ni har icke bibehållit värdesäkringen. Så till arbetsmarknaden: På en punkt är jag ense med Lars Werner. Jag blev ganska chockad av den faktiska likgiltighet som statsministern visade frågan om arbetslösheten i sitt första anförande. Det var ju mest bara skryt om hur bra det är. Men de 61 000 ungdomsarbetslösa är föga tröstade av att få veta att ungdomarna i England eller ungdomarna i Amerika har det ännu mycket värre än de. Den här arbetslösheten omfattar nu 35 000 fler än för bara ett år sedan. Det är en dramatisk ökning av ungdomsarbetslösheten. Ni har välunderbyggda förslag från arbetsmarknadsstyrelsen, vilka innebär att man skulle kunna klara jobben åt väldigt många av de här ungdomarna i vinter, men ni har sagt nej till dessa förslag. Ni avvisar dem, och därmed dömer ni dessa ungdomar till en arbetslöshet som hade kunnat undvikas. Det är ett mycket stort ansvar som ni därigenom tar på er. Där hjälper inget skryt. Där hjälper inga jämförelser med att det är ännu värre i andra länder. Att ungdomarna kommer att stå i arbetslöshetskön vintern 1981/82 beror i väldigt många fall på att denna lilla mittenpartiregering icke har gått med på de krav på hjälp till dessa ungdomar som ställs av de ansvariga myndigheterna. Det är sanningen. Sedan beträffande löntagarfonderna. I den här debatten om frihet och socialism är det en fara med oäkta frihetspatos, alltså att medvetet skrämma människorna. Jag kan läsa ur den ena borgerliga tidningen efter den andra, där man säger: Vi har ju ingen chans i valet, utan vår enda chans är att skrämma människorna riktigt rejält med löntagarfonderna. Men det är alltså en oäkta, en uppblåst skrämsel — en sådan som vi har varit med om så många gånger förut. Men svenska folket har 44 års erfarenhet av socialdemokratin och vet att den där skrämselpropagandan aldrig har haft någon förankring i verkligheten. Det är precis som när ni for runt och skrämde med ATP — ingenting stämde sedan, när förslaget fick prövas i verkligheten. Thorbjörn Fälldin frågar nu om kooperationen. Inte har vi någonting emot kooperationen. Det är en väldigt bra form av handel. Jag tror att det klokaste som har sagts på den punkten sades av Ulla Eriksson, vice ordföranden i Statstjänstemannaförbundet och känd centerpartist i Stockholm, som sade så här i går:” Att införa löntagarfonder är inte märkvärdigare än att gå in som medlem i Konsum.” Det är alldeles riktigt. Kanske hon också kan bibringa sin partiledare denna kunskap — han kanske går med i Konsum, om han inte redan är med där. Thorbjörn Fälldin försökte låta som om socialism vore något hemskt ruskigt. Men vi låter naturligtvis inte Thorbjörn Fälldin definiera vad som är socialism, utan det gör vi själva. För oss är socialism t.ex. att skaffa jobb åt de 61 000 arbetslösa ungdomarna och att visa solidaritet med och omtanke om dem. För oss är socialism att visa omtanke och omsorg om de äldre, att trygga deras pensioner, att trygga deras rätt till vård och omsorg. Det är därför jag hela tiden här har talat om ert svek mot pensionärerna. Socialism är för oss att ge vanliga arbetare och tjänstemän möjlighet till inflytande i de företag där de arbetar och över sin arbetssituation. Bl. a. därför vill vi ha löntagarfonder. Det är vår definition, och det är vi själva som gör den. Eftersom jag har några sekunder kvar av min talartid skall jag till Thorbjörn Fälldins och andras uppbyggelse tala om vad vi säger i vårt partiprogram: ”Socialdemokratin vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen och människornas inbördes förhållanden för att därigenom ge var och en möjlighet till ett rikt och meningsfyllt liv.

Herr talman! Jag vill först ta upp momsfrågan. Visst kan statsministerns resonemang tyckas vara bestickande. Devalveringen ökar priserna, och då gäller det att kompensera för prisökningen genom att man sänker momsen. Men devalveringens syfte är ju att återställa något som har gått fel i vårt land. Vi har ett för högt kostnadsoch inflationstryck, bl.a. beroende på de stora budgetunderskotten. Vi har alltså strängt taget en alltför expansiv politik, som tar sig uttryck i stora budgetunderskott och stora bytesbalansunderskott. Därför är momssänkning principiellt en definitivt felaktig åtgärd. Något liknande har såvitt jag vet heller aldrig förekommit tidigare. De sakargument som jag har anfört i mitt första anförande skall jag inte repetera. Jag vill inte alls tävla med Thorbjörn Fälldin om klacksparkar — jag tror att han är skickligare i fotboll än jag — men vad jag ville påvisa var att klacksparken den här gången drabbade honom själv, eftersom vi var ense om att genomföra en skatteomläggning redan i februari. Varför har inte Thorbjörn Fälldin fört det resonemang som han förde för en stund sedan också när vi vartenda år i trepartiregeringen och— om jag inte minns fel—- man sedermera även i folkpartiregeringen har sänkt marginalskatterna? Det har slutligen här diskuterats om huruvida de resonemang som förts om löntagarfonderna är en upplysningsverksamhet eller ren och skär skrämselpropaganda. Vem avgör var gränsen går mellan saklig upplysning och skrämselpropaganda? Det är alldeles klart att upplysning kan betraktas som skrämmande, om den bakomliggande sanningen är skrämmande. På samma sätt har vi på den borgerliga sidan rätt att skrämma med de konsekvenser som löntagarfonderna kommer att få för den fria marknadshushållningen och för vårt öppna och fria demokratiska system. Det är helt enkelt vår skyldighet att bedriva en så långt gående informationsverksamhet som det står i vår förmåga att genomföra. Vi är nämligen skrämda av konsekvenserna för vårt land av det förslag som den socialdemokratiska kongressen har bundit sig för.

Fru talman! Lars Werner tar ett exempel — hur det skulle låta om han går hem till sin dotter och säger si eller så. Jag förstår inte vem Lars Werner skulle vilja citera med detta. Jag vill bara säga att jag har all respekt för att Lars Werner inte går hem och för resonemanget med sin dotter på det sätt han beskrev. Iett tidigare inlägg citerade Lars Werner en skribent i Dagens Nyheter och fortsatte att argumentera som om de uttalandena hade kommit från regeringen. Vad är det för debatteknik, Lars Werner? Ställ de frågor som uppkommit i anledning av tidningsartikeln till den som skrivit artikeln, ställ dem inte till regeringen! Regeringen för en helt annan politik och har genom åren gjort stora satsningar för att upprätthålla sysselsättningen i Norrbotten. Regeringen har gjort insatser för basindustrierna där uppe och kommer att fortsätta insatserna. Det är avslöjande när Lars Werner för att få underlag för sin diskussion måste välja påståenden som alls inte har sin grund i vad regeringen har sagt och gjort. Gösta Bohman! Vi skall väl inte tjata mer om marginalskattelättnaderna, men nog är det värt att slå fast att vi i februari tillsammans skrev att en marginalskattelättnad bör ha en löneanpassning. Om löneanpassning inte var möjlig, skrev vi också i det gemensamma dokumentet, fick vi finna andra former för att neutralisera den köpkraftpåspädning som är ofrånkomlig i de höga inkomstlägena om man genomför en marginalskattelättnad som är värd namnet. Det är just den omständigheten jag vill peka på, eftersom Gösta Bohman säger att vi inom centern och folkpartiet har gått ifrån en huvudlinje genom att börja diskutera med socialdemokraterna. Jag reagerar mot den beskrivningen. Olof Palme! Om man nu lättade på kreditpolitiken skulle man få en så expansiv samhällsekonomi, om jag förstod Olof Palme rätt, att det inte skulle finnas utrymme för en momssänkning. Det är rätt att när priset på pengarna faller, dvs. räntan blir lägre, betyder det att den som har att betala kostnaderna för sina lån får pengar över till annat. Det betyder också att investeringar ter sig gynnsammare, och vi har anledning tro att det får en investeringseffekt. Det här gäller ju bara de korta pengarna, men det påverkar i varje fall de mindre företagen, som i regel finansierar sin verksamhet med korta pengar. Visst får en räntesänkning sådana effekter! Menaatt påstå att 1 20 räntesänkning -— eller ens 2 90 räntesänkning, vilket var det som Olof Palme förordade — skulle få samma effekt i kampen mot inflationen som en momssänkning håller inte. Det resonemanget håller inte matematiskt och inte heller i verkligheten. Jag har utgått ifrån att det har funnits och fortfarande finns ett intresse hos socialdemokraterna att verkligen sätta in åtgärder för att hålla tillbaka prisutvecklingen och hålla nere inflationen. Det är viktigt att klara detta nu under hösten, så att vi inte bryter igenom löneventilen. Om man bryter igenom löneventilen har det två nackdelar: löntagarna får bara delvis kompensation, och genom att kostnaderna höjs för företagen äter vi upp en del av det som vi vill vinna med devalveringen. Kostnaderna sprider sig då också ut till kommunerna och till staten. Det är också viktigt på lång sikt att vi klarar löneventilen och håller inflationen på en låg nivå. Detta får dessutom effekter för grupper ute i samhället som Olof Palme har pekat på — pensionärerna och barnfamiljerna. Momssänkningen är särskilt värdefull för de lågavlönade. Det kan man inte komma ifrån. Om arbetslösheten: Ja, Olof Palme, jag förstår att det är besvärande, när jag påminner om att 1972 var arbetslösheten i vårt land 3,5 96. Den är 2,9 96 nu. Det är en omständighet som jag förstår besvärar Olof Palme. Det är möjligt att det också besvärar Olof Palme att vi har fler människor i sysselsättning i dag än då Olof Palme hade regeringsansvaret. Men tillåt mig påpeka detta. Jag har ändå sagt, Olof Palme, att vi icke alls är till freds med förhållandena. Det är därför vi vidtar åtgärder. Det är därför vi ger arbetsmarknadsstyrelsen mer pengar. Det är därför vi inriktar den ekonomiska politikex: så, att vi stadigvarande skall få säkra jobb i den konkurrensutsatta sektorn. Det är därför vi, även om det har lett till ökat budgetunderskott, har ställt pengar till förfogande för att skydda jobben —- inte bara via arbetsmarknadspolitiken utan också via industripolitiken. Det har tagit sin tribut i statsbudgeten. Men jag delar Gösta Bohmans uppfattning, att inte har vi fått kritik från er för att det har satsats för mycket. Vi har fått kritik för att vi har haft för stora budgetunderskott men samtidigt fått kritik för att vi inte öst på tillräckligt i krisbranscherna. Det råder ingen som helst tvekan om inriktningen av regeringspolitiken. Vi för en kamp mot arbetslösheten. Vi gör särskilda insatser för ungdomarna både på utbildningssidan och i arbetslivet genom att ge bidrag till den som anställer långtidsarbetslösa och genom att nu också öppna möjligheter till provanställning. Till sist några ord om löntagarfonderna. Oäkta engagemang, säger Olof Palme. Men det här är ingenting som jag har tagit upp just nu, beroende på attsom Olof Palme försökte säga — SIFO eller andra undersökningar ser ut som de gör. Olof Palme vet mycket väl att det är flera år sedan jag tog upp de här tankarna. Olof Palme säger: Jag har ingenting emot kooperationen. Nej, det hoppas jag verkligen. Men Olof Palme har inte svarat på frågan: Varför tillåter ni inte personligt ägande när det gäller produktionskapitalet i denna vidare mening när ni tillåter det inom kooperationen? Vidare ger Olof Palme exempel på vad socialismen står för: Arbete åt alla, vård och omsorg. Ja, visst står socialdemokraterna för det, men det är inget specifikt för den som är socialist. Vad som är specifikt för den som är socialist äratt han vill överföra produktionskapitalet från enskilt ägande till kollektivt ägande — det är vad förslaget innebär. Olof Palme utvecklade mycket vältaligt på LO-kongressen och sedermera på den socialdemokratiska konkressen att vi som enskilda individer inte skall få äga produktionskapitalet. Det skulle vara förenat med risker för att folk skaffade guldjetonger, gjorde resor till Costa Rica m.m. — Det är ju det som är den fundamentala skillnaden mellan den som är socialist och den som vill bygga ett samhälle på den sociala marknadsekonomins grund. Det lär man inte komma ifrån. Fru talman! Det är några viktiga riksdagsveckor som kommer framöver. Regeringen har presenterat ett ekonomiskt program. Vi har anvisat en konkret väg ur krisen. Några konkreta besked har vi ännu inte fått från oppositionen. De kommer väl under denna vecka. Regeringens program bygger på nödvändigheten av att fortsatt kraftfullt bekämpa prisoch kostnadsstegringarna. Programmet bygger på en fortsatt återhållsamhet när det gäller konsumtionens utveckling — både den privata och den offentliga — men samtidigt på offensiva satsningar på investeringar, export och näringsliv. Den devalvering som genomförts har vi inte gjort av nödtvång, utan den är ett led i en offensiv ekonomisk politik och en näringspolitik som har som inriktning för framtiden att vi skall klara den internationella konkurrenssituationen. Nu gäller det att ta till vara de positiva effekterna. Det gäller att se till att vi åt framtiden räddar de vinster som vi redan har fått. Med gemensamma krafter, med en tillräckligt långsiktig och konsekvent politik, har vi goda möjligheter att, på det sätt regeringen har anvisat, föra Sveriges land ur den ekonomiska krisen.